Fru talman! Ali Esbati har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att användningen av så kallade kompletterande aktörer ska begränsas samt om jag avser att ta initiativ för att kostnaderna för kontroll av privata aktörer ska tas med i analysen i frågan om kompletterande aktörer. En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är avgörande för en god utveckling på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen fyller en viktig funktion, och det finns ett mer omfattande behov av Arbetsförmedlingens insatser i dag än tidigare, vilket kräver att insatserna vässas och att man använder de verktyg som finns på bästa sätt. Bland annat detta är grunden för den översyn av Arbetsförmedlingen som beslutades den 6 februari. Arbetsförmedlingen har under lång tid upphandlat tjänster från privata aktörer, så kallade kompletterande aktörer. Kompletterande aktörer är en del av regeringens politik för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och har bidragit till att bredda utbudet av stöd till enskilda. Dock har det funnits brister i kontroll och uppföljning av de kompletterande aktörerna. Arbetsförmedlingen har vidtagit åtgärder, men kontrollen av de kompletterande aktörerna behöver förbättras ytterligare. Den beslutade översynen av Arbetsförmedlingen ska bland annat analysera hur myndigheten använder kompletterande aktörer och vid behov föreslå förändringar i användandet av dessa.

Fru talman! Jag tackar för svaret och tolkar väl det, efter bästa förmåga, som ett nej till de frågor jag ställde. Det finns alltså inga planer på att begränsa de så kallade kompletterande aktörernas närvaro, och det finns ingen specifik tanke att kolla på kostnaden för kontrollen av dem. Men det kanske kommer en del andra initiativ - nu finns ju en generaldirektör på plats. Jag gratulerar till det. Det tog en stund, men nu är det klart. Det kanske alltså kommer nya initiativ. I den debattartikel partiledarna för regeringspartierna presenterade kunde man snarare läsa in att det skulle bli mer tyngd lagd på de privata aktörerna. Ibland kan det, när det uppstår problem man ser i medierna och så, vara enskilda misstag. Det exempel jag tog upp är dock bara ett av många, och det är systemrelevant på flera sätt. Jag får till exempel påminna om företaget Personalstrategerna, där ägarna har fortsatt att dela ut miljoner till sig själva från det moderbolag de har trots att de senaste årsredovisningarna visar att företaget har gått med förlust. Det som är problemet här och som inte problematiseras av någon av regeringspartiernas företrädare eller ministern är vad det är för typ av tjänst de här företagen ska utföra. Vad är det man hoppas på genom att skapa det man kallar mångfald? Det är ju inte samma typ av innovationer man kan hoppas på som när någon startar kafé och kan ha nya idéer på inredning och komma på nya spännande grejer. Jag förstår att det kan bli trist om det är samma person som ska komma på hur alla kaféer ska se ut, men det är inte så det fungerar med arbetsförmedling. Det är väldigt enkelt att se att det i den här branschen är upplagt för att stoppa ned ett sugrör i den gemensamma kassan, och det finns ingen reflektion över det jag tar upp i interpellationen: att man inbjuder till det beteende det här var ett exempel på. Det följer också ett mönster vi har sett i andra branscher där man har pressat fram privatisering och konkurrensutsättning av offentligt betalda tjänster. Det verkar finnas en väldigt bristande förståelse för hur marknader och incitament fungerar i verkligheten. Det som sker är att företagen tjänar pengar på volym. De tjänar pengar på att handlägga så mycket folk som möjligt, och där blir det väldigt starka incitament för att göra tjänsterna så enkla och billiga som möjligt - men inte nödvändigtvis av högre kvalitet. Det man eventuellt kan uppnå genom att erbjuda bra tjänster, och det som kan ge någonting tillbaka, bleknar nämligen i jämförelse med att helt enkelt ta hand om många personer. Då är det ju upplagt för att vi får den här typen av dåliga och problematiska beteendemönster hos företagen. Det man inte heller ifrågasätter är att det kan vara väldigt svårt att ha en stor kontrollapparat för att granska och att det kan kosta väldigt mycket i sig själv. Det fanns det ingen indikation på att man skulle se över närmare, men där kanske jag missuppfattade ministern.

Fru talman!

Det märkliga är att de kompletterande aktörerna levererar ett resultat som är ungefär identiskt med Arbetsförmedlingens, till samma kostnad. Då blir den automatiska frågan: Blir det bättre om vi tar bort de kompletterande aktörerna? Nej, det finns ingenting som tyder på att det blir bättre. Snarare har konkurrensen och valfriheten betytt mycket för de arbetssökande eftersom de får möjlighet att ta del av tjänster som kanske inte fanns förut. Det finns en annan viktig fråga också. När det gäller att företag går med vinst och verkar inom arbetsförmedling är det inget nytt. När det pumpades ut arbetsmarknadsutbildningar i Sverige, då Ali Esbatis parti satt med som stödparti till regeringsmakten, fanns det inga problem med att statliga arbetsmarknadsutbildningar upphandlades av externa bolag. Då var det inga problem, men när det handlar om kompletterande aktörer och vi har en borgerlig regering är samma sak plötsligt väldigt fel. Trots att det inte finns några indikationer på att det är extremt ineffektivt eller på något sätt dyrare tycker Ali Esbati att man ska lägga ned det här - eftersom det är en borgerlig regering som genomför det. Ali, du får jättegärna förklara varför det är okej när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör det hand i hand och varför det är fel när en borgerlig regering använder exakt samma princip.
Fru talman! Jag tackar Ali Esbati för interpellationen. Jag tror att Ali Esbati i varje interpellationsdebatt har ordat om att jag inte gör analyser och inte har någon förståelse. Det får naturligtvis stå för Ali Esbati. Jobben är min och regeringens viktigaste fråga. Det är något jag ägnar varje dag åt. Dels tittar jag på hur arbetsmarknaden växer fram och vad som händer på den svenska arbetsmarknaden, dels tittar jag på hur jobben växer fram. Under de senaste sju åren har jobben vuxit fram på ett kanske överraskande starkt sätt - trots en lågkonjunktur har över 200 000 fler människor ett jobb att gå till. Vi är också ett av de länder i EU som har den allra lägsta långtidsarbetslösheten. Att fler får ett jobb att gå till och att vi når full sysselsättning är målet med vår politik, och det är det jag ägnar varje dag åt i mitt uppdrag. För mig är det också viktigt att personer som söker arbete ska få hjälp och stöd i detta. Det ska vara kvalitet i de tjänster som finns; det ska vara kvalitet hos Arbetsförmedlingen, och det ska vara kvalitet hos aktörer som jobbar tillsammans med Arbetsförmedlingen. Det ska helt enkelt vara ordning och reda. Det är vad jag förväntar mig, och det är framför allt vad de som söker arbete förväntar sig. Jag tror också att alla skattebetalare förväntar sig att det ska vara ordning och reda oavsett om skattemedlen finns i Arbetsförmedlingen eller om Arbetsförmedlingen väljer att upphandla vissa tjänster. Vi har, precis som Ali Esbati nämnde, nu sjösatt en översyn av Arbetsförmedlingen. Det är den första sedan mitten av 1990-talet, och jag tror att det är viktigt. Det är viktigt när vi ser stora förändringar på arbetsmarknaden. Vi ser också att vi har haft stora förändringar i Arbetsförmedlingen - den blev en myndighet - och framför allt att uppdraget har förändrats. Om man vill ta ansvar är det då viktigt att belysa olika delar av detta och se vad vi kan förbättra. Vilka verktyg kan vässas så att fler personer som nu står långt utanför kommer i arbete? Med detta sagt vill jag bara säga att vi ska ha en offentlig arbetsförmedling, men vi tror att det är bra att det finns olika aktörer som kompletterar och hjälper människor till jobb. Översynen och direktiven till översynen handlar just om hur vi kan förbättra arbetet. Det betyder inte att det ska bli fler eller färre; det säger inte direktiven någonting om, utan det är upp till en utredare att titta på frågan. Hur ska det se ut i framtiden när det gäller samverkan med olika aktörer? Det gäller såväl kommuner och andra aktörer som de kompletterande aktörerna. Jag ser fram emot det arbete som ska göras i översynen. Jag ser att det finns behov av både förbättring och utveckling, för fler behöver komma in på arbetsmarknaden. Då krävs det att Arbetsförmedlingen kan vässa sina insatser och att man använder de verktyg som finns på allra bästa sätt.

Fru talman! Det var bra att Hanif Bali ställde frågan om skillnaden mellan arbetsförmedlingsverksamhet och arbetsmarknadsutbildningar. Själv tycker jag att det är ganska uppenbart, men jag ska försöka förklara lite närmare vad det kan vara för skillnad. Arbetsmarknadsutbildningar är en tjänst vi tycker att man borde ha mer av. Det har gjorts lite för lite på det området under den här regeringens styre. Det handlar naturligtvis om att de måste vara kopplade till arbetsmarknaden och att verksamheter som sköts på olika sätt kan erbjuda utbildningar av olika slag. Då är det naturligt att det är olika typer av aktörer som har den kompetensen och som kan göra det här arbetet. När det gäller arbetsförmedlingsverksamheten är det ju förmedling av existerande jobb som ska skötas. Det är en myndighetsuppgift och bör fortsätta att vara en myndighetsuppgift. I motsats till arbetsmarknadsutbildningar, där man kan tänka sig att olika aktörer kommer på nya och bra utbildningar eller har kompetens på existerande utbildningar, är det svårt att visualisera aktörer som ska hitta på nya sätt att finna jobb. Det är den stora skillnaden. Det har varit annorlunda organiserat tidigare, men nu har man försökt med kompletterande aktörer. Hanif Bali konstaterar själv att man inte har kunnat påvisa någon större effektivitet hos de privata aktörerna. Det som sker är att när man lyckas spara, genom att öka volymerna eller kanske försämra kvaliteten, går pengarna till de privata ägarna av företagen i stället för att de ska finnas kvar inom Arbetsförmedlingens verksamhet. En kärnfråga är att man genom strukturen med väldigt många externa aktörer försvårar för den offentliga arbetsförmedlingen att sköta sin kärnuppgift. Man gör det svårare att ha en överblick, man gör det svårare att samordna resurser som finns inom Arbetsförmedlingen och man gör det svårare att låta Arbetsförmedlingen bygga upp och behålla sin egen kärnkompetens. En annan viktig effekt som jag hoppas att utredningen kan titta på är den oerhörda kvantifieringen av mål hit och dit som också påverkar den offentliga arbetsförmedlingen. Vi har nu en rullande skandal med Arbetsförmedlingen i Arlöv - och vi har kanske mycket större problem än detta - där man har fixat och tricksat med siffrorna för att de som jobbar på Arbetsförmedlingen ska kunna nå de uppställda kvantitativa målen. Det är problemet med ett system som bygger på att i stället för att fokusera på myndighetsutövning och förmedla arbeten på ett så bra som sätt som möjligt outsourca och dela upp verksamheten, också internt, och försöka nå kortsiktiga kvantitativa mål. Det är en typ av New Public Management som jag hade hoppats var över efter 90-talet men som uppenbarligen utövas stort också inom Arbetsförmedlingen. Jag kan bara hoppas att utredningen också ska se över vad det kostar att göra de här kontrollerna, men jag vet inte om det kommer att bli så. Det får väl bli en senare fråga.

Fru talman! Jag tackar Ali Esbati för svaret. Det var väldigt tydligt vad Vänsterpartiet tycker om arbetsförmedling. Det är något konstant och icke utvecklingsbart som är myndighetsutövande, något som inte stämmer med verkligheten. För ett par år sedan fanns det inte så stora rekryteringsmässor. Det finns massor av nya metoder, som profiling och en massa andra nya metoder, som hjälper arbetssökande att förmedlas till ett jobb. För Ali Esbati är det väldigt enkelt. Det gäller att flytta en person från kolumn A till kolumn B. Det är arbetsförmedling för Ali Esbati, men så funkar det inte i verkligheten. Så funkade det när ni tillsammans med Socialdemokraterna förflyttade arbetslösa från kolumn A till kolumn förtidspensionerade. Så funkade det för er. Det intressanta är att när ni gjorde det hade ni ganska tydliga incitamentsstrukturer, med bonusar till handläggare på Försäkringskassan, för att stämpla ut människor. Som vanligt har ni nu verkligheten som motståndare. Vi har under morgonen fått höra av Ali Esbati att de otrygga anställningarna ökar och så vidare. Vi kan jämföra med till exempel 2006, återigen tillbaka till verklighetsbeskrivningen, då 82 procent av alla anställningar var fasta anställningar. År 2013 var 83 procent fasta anställningar. Alltså har det skett en ökning. Vi har gått igenom en kris, och det har varit en ökning av antalet fasta anställningar, samtidigt som antalet anställda har ökat med 250 000. Återigen har ni verkligheten som fiende. En annan fråga där ni har verkligheten som fiende är detta att arbetsförmedling på något sätt är statiskt. Det är acceptabelt att utbildningar ändras - där kan man vara innovativ - men inte att det på något sätt skulle ske inom Arbetsförmedlingens område. Nej, nej, det är myndighetsutövande. Människor ska flyttas från kolumn A till kolumn B i Ali Esbatis värld. Tack så mycket för klargörandet!
Fru talman! Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg finns det fortsättningsvis behov av förbättringar och fortsatt utveckling hos Arbetsförmedlingen och också hos de kompletterande aktörerna. Det är just därför som vi gör översynen. Mycket kan dock göras här och nu, allt för att fler människor ska komma i jobb. Och Arbetsförmedlingen ska systematiskt arbeta med att just kontrollera och kvalitetssäkra de tjänster som levereras av de kompletterande aktörerna. Inget fusk kan någonsin accepteras, vare sig det skulle upptäckas hos Arbetsförmedlingen eller hos någon kompletterande aktör. Som jag nämnde tidigare har vi tillsatt utredningen som ganska snart kommer med sina svar på vad de sett när det gäller just användandet av de kompletterande aktörerna och kontrollen av desamma. För mig är människan i fokus. När en person med behov av stöd och hjälp att hitta ett arbete kommer till Arbetsförmedlingen ska det vara kvalitet i de tjänster som finns. Personen ska möta kvalitet, vare sig det är hos Arbetsförmedlingen eller hos en annan aktör, och det ska vara ordning och reda. Jag tänker inte, som Vänsterpartiet och Ali Esbati, stå här och säga att verksamhet är dålig eller bra beroende på om den är offentlig eller privat. Jag tror att alla aktörer som har något att bidra med i detta att flera människor ska komma i arbete är viktiga. Grunden i vår politik är att fler ska ha ett jobb att gå till. Då stärks samhället och vi får resurser till skola, vård och omsorg. Det är ingen slump att jobben har blivit fler under en kris. Det beror på en väldigt tydlig jobbpolitik. Det betyder också att vi nu har över 200 000 fler skattebetalare som är med och bidrar till det gemensamma. Slutligen kan man fråga: Tycker jag då att de system vi har i dag är perfekta? Nej, vi ska hela tiden utveckla och förbättra det stöd som de arbetslösa har rätt till så att fler kommer i jobb. Vi ser att sammansättningen av dem som är arbetslösa i dag skiljer sig en hel del från hur den var före krisen, just därför att det för många har blivit tuffare att ta sig in och konkurrera om de jobb som har vuxit fram. Ali Esbati vill förbjuda bemanningsföretag, och han vill gärna förbjuda kompletterande aktörer. Det tycker jag är att backa in i framtiden. Jag menar att vi ska fortsätta att utveckla och förbättra svensk arbetsmarknad och också förbättra stödet till alla de arbetssökande som i dag vill få in en fot på den svenska arbetsmarknaden.

Fru talman! Det blev en del sifferexercis, och jag ska väl också bidra till det. När det gäller verklighetsbeskrivningen kan jag konstatera att arbetslösheten är högre i dag än när regeringen tog över, så att det inte blir något missförstånd runt detta. När det gäller osäkra anställningar är det en långsiktig tendens att andelen icke fasta anställningar har ökat. Något som är intressant att titta närmare på är vad det är för typ av icke fasta anställningar som finns på arbetsmarknaden. Det finns stora skillnader. Det kan finnas ett spektrum av arbetsvillkor. Och det är några av de mer osäkra av de icke fasta anställningarna som har ökat över tid. Sedan ska vi komma ihåg att tillfälliga anställningar är väldigt konjunkturberoende. Ökningen och minskningen av dem beror mycket på konjunkturläget. Tendensen är dess värre att de osäkra anställningarna ökar något. Jag menar givetvis inte att Arbetsförmedlingen är något statiskt. Min poäng är att den offentliga Arbetsförmedlingen i dag har mindre tid att sköta företagskontakter och kontakter med de arbetslösa. Vi hade en diskussion om detta i kammaren i går när vi debatterade ungdomsarbetslösheten, och det beror bland annat på den stora kontrollregim som finns. Inget tyder på att ytterligare uppdelning och uppsplittring av verksamheten på en mängd olika externa aktörer kommer att göra det lättare att sköta Arbetsförmedlingens verksamhet. I grund och botten behöver vi en sammanhållen arbetsförmedling, men framför allt behöver vi en ekonomisk politik för fler jobb och lägre arbetslöshet.